Herr talman! Jag vill först säga några ord om gymnasieskolorna i Göteborg. Det var på vpk:s förslag som socialdemokraterna och vpk fick fram ett beslut i riksdagen om att möjliggöra en kommunalisering av dessa skolor. Det innebar en viss förlängning av tidsutdräkten för när statsbidrag skulle utgå. I beslutet ingick att statsbidraget skulle avvecklas fr.o.m. 1988/89. Inte menar väl Lars Svensson att riksdagen skulle behöva besluta en gång till och bekräfta att vi står fast vid att statsbidraget skall avvecklas? Det är en underlig beslutsgång i riksdagen som Lars Svensson beskriver. Jag tror inte att den är alldeles nödvändig. När det gäller Falkenbergs konstskola handlar det om ett tillkännagivande till regeringen. Det rör sig alltså inte om något direkt beslut om statsbidrag. Så till det viktigaste i denna debatt: arbetsmiljö, utrustning och läroböcker i skolan. Larz Johansson gav här exempel på kulturanslag och andra specialdestinerade anslag som man kan säga används inom sådana områden där kommunerna — med ert sätt att se detta — skulle kunna vara ansvariga, inom fritidssektorn m.m. Vi hart.o.m. ett specialdestinerat statsbidrag som bara socialdemokraterna och vpk är överens om, nämligen det statsbidrag som vi betalar till en del fackliga organisationer, därför att vi vill att de skall presentera sin verksamhet i skolan. Jag tycker inte att det är fel. Det tycker inte vi från vpk:s sida. Vad är det för fel i att man från statsmakternas sida säger att man vill ge ett stimulansbidrag till kommunerna, så att de kan bygga bättre skollokaler, få en bättre arbetsmiljö och bättre läromedelsstandard i skolan. Så kunde vi ju göra med vattenoch avloppsreningsverk. Varför kan vi inte göra det när det gäller skolor?

Herr talman! För sista gången vill jag säga någonting om det här med beslutsgången och fråga Larz Svensson: Om det nu var så att riksdagen 1982 beslutade att det var regeringen som skulle fatta beslut om vilka skolor som skulle ha statsbidrag, varför skulle då Lena Hjelm-Wallén tvingas lägga fram en egen proposition? Varför kunde hon inte lägga fram förslaget i regeringen och låta regeringen alldeles själv fatta ett beslut om att dra in statsbidragen till några fristående skolor? Sedan en upplysning till Björn Samuelson. Jag har fört den här debatten med andra, inte minst med utbildningsministern. Det är inte så att riksdagen beslutade att kommunalisera skolorna, utan den beslutade att dra in statsbidragen. Till sist några ord om det evinnerliga tjatet om hur den nuvarande regeringen har upprättat den ekonomi som det ansågs att de borgerliga regeringarna förstörde. När det gäller indragningarna från kommunerna har faktiskt den nuvarande regeringen gått absolut på de idéer som vi föreslog 1982/83. Ylva Annerstedt och många med henne har tidigare påpekat att inte är det den socialdemokratiska regeringens förtjänst att oljepriset har gått ner och Prot. 1987/88:123

Herr talman! Lars Svensson undviker att svara på mina frågor och kommer i stället med litet lösryckta påståenden. Det jag frågade honom om var om han inte håller med Bengt Göransson, som har sagt att det måste vara elevernas behov som är avgörande, i det här fallet elevernas behov av goda och ändamålsenliga skollokaler. Det kan inte vara byggarbetsmarknadens konjunkturer som skall bestämma huruvida man skall repararera skolor eller inte, men det är precis det ni skriver som motivering för avslag på vårt förslag. Det går inte att genomföra, säger ni, eftersom det är högkonjunktur på byggarbetsmarknaden. Då är min fråga: Är det inte elevernas behov och frågan om lokalerna behöver rustas som skall vara avgörande? Och så min andra fråga till Lars Svensson: Är det inte rimligt att återställa kostnadsrelationerna mellan stat och kommun, så att man åter igen tar 50 90 vardera? Det borde väl vara fullt rimligt att göra det. Ekonomin är ju så god numera, säger Lars Svensson. Om man vidtar den åtgärden, är jag helt övertygad om att då kan man kräva ett större ansvar av kommunerna, både när det gäller läromedel och i fråga om skollokalerna. Men om man fortsätter på den väg som socialdemokraterna har slagit in på och alltjämt trampar vidare på, att försämra relationen så att staten för varje år som går tar mindre och mindre andel och kommunerna får bära en större och större andel, då fortsätter ojämlikheterna kommunerna emellan att växa så att de blir ännu mycket större än vad de är i dag.
Herr talman! Det senaste inlägget från Larz Johansson skulle jag gärna vilja använda i annat sammanhang, när vi diskuterar den ekonomiska politiken totalt i landet. Verkligheten är ju den att om ni skulle bilda regering i höst och leva upp till de förslag ni har lagt fram, skulle ni dra av kommunerna mellan fyra och åtta miljarder. Det tror jag inte att Larz Johansson kan förneka. Men vi har ju märkt under det senaste året att centern inte har någon ekonomisk balans längre. Vi har sagt att vi har lyckats återställa statens finanser, Kerstin Keen. Ingen kan väl förneka att vi har gjort det. Under de borgerliga regeringarnas tid gick budgetunderskottet upp till nära 90 miljarder. Under vår tid har vi reducerat det till någonstans omkring 10 miljarder. Det berodde inte bara på oljepriset, Kerstin Keen, att det blev så kraftiga budgetunderskott under de borgerliga regeringsåren, utan det var mycket annat som inverkade. Ni klarade inte att föra den ekonomiska politiken. Jag begär inte att Kerstin Keen skall försvara den, för Kerstin Keen tillhörde inte riksdagen på den tiden, och jag vet heller inte vilket inflytande hon hade över den politik som folkpartiet stod för. Men, återigen — jag måste klara ut det här: Intagningsnämnden tillstyrkte nu att Göteborgs Högre Samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium skulle få 129 statsbidrag. Varför måste vi besluta om detta i dag? Jo, om vi vill ändra beslutet från 1984, kan det inte göras av regeringen, utan det måste göras av riksdagen. Om vi inte velat ändra det beslutet, hade statsbidraget försvunnit fr.o.m. budgetåret 1988/89. Men om vi vill införa det igen, måste riksdagen besluta, eftersom riksdagen har sagt ifrån hur det skall vara. Om man vill ge Falkenbergs konstskola statsbidrag, skall inte detta beslutas i riksdagen utan av regeringen. Man måste vara klar över var besluten skall fattas Har riksdagen fattat beslut en gång, då måste man, om man vill ha det beslutet ändrat, fatta ändringsbeslutet i riksdagen. Det är detta jag har försökt förklara. ROT-programmet — reparation, omoch tillbyggnad — var baserat på ett överskott av arbetskraft. Det finns i dag inget överskott av byggarbetskraft. Alltså kan man inte använda principen för ROT-programmet för att rusta upp skolorna. Vi måste gemensamt jobba för att kommunerna skall ta ansvar för att se till att skolan får ordentliga lokaler och eleverna får läromedel.

Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet är inte att föregående talare har kommit in på statens finanser. Jag har lyssnat på hela debatten och noterat att först gick Lars Svensson upp och korrigerade vad andra utskottsledamöter sade, och sedan gick berörda ledamöter upp och korrigerade Lars Svensson. Ändå har den här debatten varit litet ofullständig. Det är möjligt att även jag blir korrigerad i min tur — jag sitter ju inte ens i utbildningsutskottet. Kerstin Keen sade att så mycket tid har lagts ner på att argumentera och debattera i frågan om att bevara Samskolan och Rudebecks. Ja, visst har det gjort det. Men som historiker tycker jag att Kerstin Keen ändå borde ha berört det historiskt förflutna litet grand. Hade vi inte haft de olycksaliga direktiven av Birgit Rodhe till utredningen om de fristående skolorna, är det möjligt att vi inte hade haft den här debatten i dag, för då hade vi inte fått det, enligt vår mening, felaktiga beslut som utredningen ledde till. Det är egentligen det helt avgörande. I direktiven för kommittén angående skolor med enskild huvudman, som det hette, sades det: ”Utredningens överväganden i vad avser statsbidrag bör inte leda fram till att de grundläggande principerna i skolväsendets uppbyggnad förändras. Reglerna i ett nytt system får ej vara så utformade att det finns risk för att det vid sidan om det allmänna skolväsendet växer upp ett omfattande system av enskilda skolor.” Därför skulle kommitténs förslag ”vara ganska restriktiva och så avvägda att de inte gynnar framväxandet av ett med grundskolan parallellt skolsystem”. Vidare underströks det: ”Ett enhetligt skolväsende bör likväl inte utesluta, Prot.

Tänk vilka faror man såg i det fall man plötsligt skulle släppa friheten loss! Det är i detta avseende som moderata samlingspartiet skiljer sig från alla andra partier. Vi har hela tiden gått emot denna grundläggande inställning — att man måste ställa särskilda pedagogiska krav på de fristående skolorna. Här har man hållit på att år efter år debattera om bidragssystemet och om att Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium skall få fortsatta bidrag. Men den helt avgörande frågan är ju ändå att om dessa skolor, och andra fristående skolor, över huvud taget ger en undervisning som är likvärdig med den i det allmänna skolväsendet, så skall de naturligtvis få existera och också vara berättigade till statsbidrag. Gustaf Petrén, f. d. regeringsråd, skrev en artikel i Svenska Dagbladet den 15 november 1981 där han sade att ”en statligt bestämd monopolskola, som den föreslås utformad av SEH-kommittén är grundlagsstridig”. Petrén skriver vidare att detta strider mot ”informationsfrihet enligt 2 kap. 1 § RF. Därmed förstås frihet att inhämta och mottaga upplysningar. Förhindrar en skolstyrelse skolbarn att få upplysningar av visst slag genom att helt förbjuda den fristående skola där upplysningen skall lämnas, utgör skolstyrelsens förbud ett intrång i informationsfriheten.” Jag tycker därför att det var litet patetiskt att här höra Kerstin Keen i jublande ordalag beskriva vilken glädjedag hon i dag upplever. Bakgrunden till denna fråga är också ganska intressant för oss göteborgare eftersom Göteborgs-Posten med alla medel har försökt monopolisera frågan till förmån för folkpartiet. Man gick t.o.m. ut och sade att folkpartiet var först med att vid årets riksmöte motionera för fortsatta bidrag till Samskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium. Detta var helt felaktigt. Man ställde ändå frågan om de andra borgerliga partierna tänkte göra likadant. Då gick jag in och svarade att vi i moderata samlingspartiet faktiskt redan hade lämnat in en motion innan folkpartiet gjorde det. Men det är väl ingen som tror att Göteborgs-Posten tog in ett sådant påpekande. Nej, där fortsätter man att monopolisera frågan och hävdar att detta är en fråga som folkpartiet driver mer än något annat parti. Jag tycker därför att det är mycket betecknande, vilket också Göran Allmér var inne på, att när utbildningsutskottet gjorde sitt preliminära ställningstagande så gick Bengt Westerberg ut och sade att han betraktade detta som en framgång för folkpartiet. Men då reagerade vår av Kerstin Keen prisade ordförande i utbildningsutskottet och sade att han tyckte att det var osnyggt av Bengt Westerberg att gå ut och ta åt sig äran av detta beslut som de övriga partierna i utbildningsutskottet hade enats om. Det är alldeles riktigt att det är en framgångens dag för alla oss som har kämpat inte bara för Sigrid Rudebecks gymnasium och Samskolan, utan även för andra fristående skolor och för att vi skall få bort denna diskriminering av fristående skolor, vilket är en fråga som är helt avgörande. 131 För en person är den här dagen i varje fall en nederlagets dag, och det är givetvis Lennart Bodström det är fråga om. Men jag vill säga att för moderata samlingspartiet så är detta i varje fall inte någon klangoch jubeldag fullt ut, utan det är bara en halv seger. En full seger uppnår vi först den dagen när diskrimineringen av de fristående skolorna helt upphör, och detta kommer vi att fortsätta att kämpa för.

Herr talman! Egentligen borde jag inte gå upp i den här debatten mot Hugo Hegeland, för han vill ha monopol på de här skolfrågorna. Men jag vill ändå på något sätt bemöta detta som sades om SEH-kommittén. När kommittén gav ut det betänkande som handlade om de fristående gymnasierna, så ansåg den att dessa absolut skulle få finnas kvar. Det var Lena Hjelm-Wallén som senarelade en proposition i strid mot utredningens förslag. Det skall väl sedan i ärlighetens namn klart sägas att folkpartiet i början av 80-talet inte var lika välvilligt inställt till alla fristående grundskolor. Nu har vi insett betydelsen av fria skolor. Som vi tidigare konstaterade när det gällde grundskolorna, så har vi enhälliga borgerliga reservationer fogade till betänkandet. Ett borgerligt regeringsövertagande i höst skulle inte lämna moderaterna ensamma i kampen för fria skolor. Det skulle tvärtom sannerligen bli borgerlig enighet. Bengt Westerberg har inte nått en framgång genom att beslutet fattades, för precis som jag sade i mitt anförande är vi fullt medvetna om den parlamentariska situationen i riksdagen. Det var socialdemokraterna som vi måste övertyga. Men ingen har som Bengt Westerberg i tal efter tal redogjort för värdet av dessa två skolor, och detta så mycket att alla folkpartister och ett stort antal andra från norr till söder har fått veta var Sigrid Rudebecks gymnasium och Göteborgs högre samskola finns, detta utan att de därför har besökt dem. Men jag kan till sist hålla med om att det verkliga nederlaget, det lider vår utbildningsminister.

Herr talman! Kerstin Keen har en egendomlig historieskrivning, och ändå har hon ju doktorerat i ämnet historia. För det första: Läs betänkandet Fristående skolor! Det heter för övrigt inte fristående gymnasieskolor, utan det rör sig här om skolor med enskild huvudman — inte enbart gymnasieskolor. För det andra anslöt sig även kommittén till de direktiv den fick — att det här inte går att släppa fältet fritt. Man delade alltså uppfattningen att man inte skulle ge för mycket frihet utan bara så litet frihet att det allmänna skolväsendet inte på något sätt rubbas. I det avseendet har mig veterligen inte någon folkpartist framfört någon kritik. Att sedan Lena Hjelm-Wallén gick ännu längre är ju en annan sak, och det förändrar inte den här ståndpunkten. Det har givetvis ytterligare förvärrat situationen. Vi vill uppleva den dagen när folkpartiet ställer upp på att gå emot all diskriminering av fristående skolor. Kerstin Keen hann ju med här att reservera sig mot detta och säga att det inte går att vara fullständigt fri och fullständigt liberal, detta trots att även Göteborgs-Posten utger sig för att Prot. 1987/88:123 vara en sådan liberal tidning. Vi gör inga inskränkningar i detta fall, utan vi 19 maj 1988 vill ge människor frihet och vi vill hävda informationsfriheten. Jag vill slutligen kommentera detta om att Bengt Westerberg i tal efter tal har redogjort för denna fråga. Ja, det har låtit som en grammofonskiva. Vare sig det har rört sig om en allmänpolitisk debatt eller vilken annan debatt som helst så har Bengt Westerberg plötsligt talat om Samskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium. Jag tror att det mest är Bengt Westerbergs egendom liga marknadsföring som har gjort honom känd över landet och inte så mycket Sigrid Rudebecks gymnasium och Samskolan.

Herr talman! När det gäller det här betänkandet om priserna på fisk har utskottet i huvudsak varit enigt och antagit det förhandlingsresultat som kommit fram efter förhandlingarna med fiskerinäringen. Men vi har från centerpartiets sida ändå haft en avvikande synpunkt här. Det gäller de 30 miljoner som man tar av prisregleringsmedel; man tar 15 miljoner för innevarande år och man tar 15 miljoner för nästkommande år. Dessa medel tar man för att, som man säger, sänka konsumentpriserna på fisk. Det här har fiskets förhandlingsdelegation motsatt sig. Man har inte tyckt att det var rimligt att man gör på det sättet. Fiskarna har en besvärlig ekonomisk situation. Man har ganska dåliga fångster av torsk. Å andra sidan kan man då få ganska bra betalt för den torsk man får upp, men det spelar inte så stor roll när man inte får så många fiskar. Däremot kan man få ganska stora fångster av sill, men där får man å andra sidan ganska dåligt betalt. Den totala bilden av fiskarnas ekonomi blir inte särskilt lysande. Mot den bakgrunden tycker vi att det är fel att man tar av dessa prisregleringsmedel för detta ändamål. Vi har i en motion redovisat att man inte bör göra så, och vi har följt upp detta i en reservation som är fogad till detta betänkande. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservation nr 2. Jag tror att Jens Eriksson litet längre fram i debatten kommer att ge en hel del mer kött på benen, eftersom han är sakkunnig i det här sammanhanget.

Herr talman! Den nuvarande regleringen av priserna på fisk har sin grund i ett riksdagsbeslut 1978. Syftet med regleringen var, och är fortfarande, att den skall styra fisket mot lönsamhet samtidigt som den skall medverka till att utjämna variationer i fiskarnas inkomster. Yrkesfiskaren skall ha en rimlig 133 ersättning för sitt arbete oberoende av var han råkar bo eller var han bedriver sitt fiske. Inkomsten för heltidsyrkesfiskare varierar kraftigt. Den är högst på västkusten och något lägre för sydkustfiskare. Ostkustens fiskare har markant lägre inkomster, och skillnaderna förstärks ju längre norr ut fisket bedrivs och ju längre norrut fiskaren är bosatt. Återigen: Syftet med prisregleringen är att utjämna variationer i inkomstnivån. Hur utnyttjas då detta instrument? Regeringen föreslår att det regionala pristillägget för torsk skall slopas. Motivet är en gynnsammare prisutveckling för torsk enligt regeringen och utskottsmajoriteten. Tycker verkligen majoriteten att de geografiska skillnaderna på detta vis minskar? Det kan knappast vara fråga om någon regionalt gynnsam prisutveckling för torsken. Tänker regeringen återinföra det regionala stödet om priset på torsk sjunker? Det borde vara den logiska åtgärden om dagens motiv skall ha någon som helst relevans. Det finns ytterligare en aspekt på detta, och den är att det tidigare fanns ett fraktstöd för fiskare bosatta på norra ostkusten. Detta togs bort, och det regionala prisstödet infördes delvis som en ersättning för detta fraktstöd. Nu blir ersättningen ytterligare urholkad. Åter vill jag fråga: På vilket vis gynnas norra ostkustens fiskare av denna åtgärd? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservation nr 1.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1987/88:21 har utskottet behandlat regeringens proposition om reglering av priserna på fisk. Till betänkandet har fogats 2 reservationer. Regleringssystemet i den form det tillämpas i dag har varit utsatt för kritik. Därför har regeringen också utlovat en översyn av prisregleringssystemet, och den skall förhoppningsvis vara klar till nästa avtalsperiod. Därför innebär regeringens direktiv till årets överläggningar en förlängning av gällande reglering, givetvis med vissa justeringar. Det förslag till prisreglering som jordbruksnämnden framlade till regeringen och som är nästan identiskt med förslaget i propositionen, har föranletts av en överenskommelse mellan fiskets förhandlingsorganisation och konsumentdelegationen. Trots detta har jag både läst i ledarartiklar i tidningen Yrkesfiskaren signerade av Jens Eriksson och även i debatt hört uttalanden att årets överenskommelse var ett bottennapp. Det hotas med att konfliktplanen skall hållas i beredskap inför nästa års förhandling. Det är två saker som gör mig mycket fundersam. För det första: Att en erfaren och rutinerad fiskare som Jens Eriksson uttrycker att han fick bottennapp måste väl vara ett bevis på dålig yrkesutövning? Samme Jens Eriksson har också i öppet brev till generaldirektören i statens jordbruksnämnd, som leder förhandlingarna, gått till angrepp och uttryckt sin besvikelse. För det andra har Jens Eriksson varit med och lett fiskets förhandlingsorganisation. Visst kan man vara besviken, men om det är ett sådant bottennapp som Jens Eriksson uttryckte det borde inte Jens Eriksson och övriga i fiskets förhandlingsorganisation då ha sagt nej och inte accepterat budet? Det svenska fisket är inte problemfritt. Lönsamheten för många fiskare är Prot. 1987/88:123 dålig, och detta har flera orsaker. Föroreningar i haven har orsakat 19 maj 1988 sjukdomar i fisk men också stört fortplantningen. Men även yrkesfiskarna själva är orsak till försämring. Investeringar i stora och moderna fisketrålare har orsakat allt större och intensivare fiskande, som i vissa fall kan benämnas rovfiske. För framtiden är det därför viktigt att diskutera hur stor den svenska fiskeflottan skall vara med tanke på anpassning till tillgångarna i havet. Under senare år har en övergång skett från silltill torskfiske. Sillfisket i Östersjön måste bli bättre, och därför måste också ansträngningar göras för en bättre avsättning på sillen och en ökad lönsam export. En utveckling av nya produkter baserade på sill är något som måste ske — och till viss del sker det redan i dag. Simrishamns kommun exempelvis har i dagarna tagit initiativ till en sådan utveckling, och jag hoppas att nya idéer kommer att kläckas. En bra utveckling av fisket i Sverige beror inte på prissättningen. Givetvis spelar den en viss roll, men det är viktigt att priserna ligger på en sådan nivå att konsumenterna kan köpa fisk till rimliga priser men också att fiskarna får en god ekonomi och social standard. Herr talman! Detta synsätt har legat till grund för överläggningarna. Jag bedömer årets prisreglering som en bra avvägning. Herr talman! Så vill jag kort kommentera de två reservationerna. I reservation 1 vill vpk att regionalt pristillägg för torsk skall utgå till fiskare på norra ostkusten. Så sker i dag. Men vid årets överläggningar ville fiskets representanter att detta skulle plockas bort, och så skedde. Nu vill alltså vpk att riksdagen skall gå emot fiskarnas önskemål. I förra årets behandling av prispropositionen ojade sig både vpk och de borgerliga partierna över att regeringen ändrat i den gjorda överenskommelsen. Så fick man absolut inte göra, och de fyra partierna ändrade därför i riksdagen regeringens förslag. I år är det omvänt. Nu tycker både vpk och centern att man skall ändra i den gjorda överenskommelsen. Vet ni egentligen vilket ben ni skall stå på? I reservation 2 vill centern att de 30 miljoner som avsattes för konsumentfrämjande åtgärder skall återföras till prisregleringskassan. Dessa medel har ju tillkommit på grund av mycket höga priser på torsk, betydligt över normprisgränsen. Därför har man sagt det vara rimligt att återföra en del av dessa medel till konsumenterna, eftersom de betalat för höga priser. Jag håller med om att detta inte är någon bra form eller konstruktion. Men om pengarna kan användas till att stimulera konsumenterna till att konsumera mera fisk, kommer det både producenter och konsumenter till del. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kaj Larsson vet mycket väl att förhandlingsöverenskommelser innebär ett givande och ett tagande. Jag vet inte i vilket skede av förhandlingarna fiskarnas representanter gick med på att tillägget till torsk skulle lopas. Den ändring av överenskommelsen som vi föreslår, till skillnad från fjolårets ändring som socialdemokraterna ville ha, är en ändring till 135 Prot. 1987/88:123 = fiskarnas förmån, inte till deras nackdel. I fjol gick det bra för socialdemokra terna att ändra en överenskommelse, men i år skulle det inte gå för sig. Jag förstår att det är svårt att inom ett år ha motsatta åsikter. Skillnaden i år är att det nu gäller en ändring till fiskarnas förmån, inte till deras nackdel.
Herr talman! Kaj Larsson undrar om vi vet vilket ben vi skall stå på. Jo, Kaj Larsson, det vet vi, och det är därför som vi agerar som vi gör. Vi tycker inte det är särskilt rimligt att man från en yrkeskår som har bekymmer med ekonomi plockar bort pengar på detta vis. I sin plädering tidigare redogjorde Kaj Larsson för de ekonomiska bekymmer som fiskarna har. Man borde dra de rimliga slutsatserna av denna här av Kaj Larsson redovisade kunskap. Det är väl förresten också så, att den överenskommelse som man talar om inte är underskriven av sydkustfiskarnas representanter. Därför är det väl inte heller så klart att den här uppgörelsen helt har följts upp. Kaj Larsson säger dessutom att den inte har någon bra konstruktion. I så fall borde det finnas anledning att avstå från att utnyttja denna dåliga konstruktion. Kaj Larsson framhåller vidare att en del av bekymren beror på att man har investerat för mycket i för stora båtar och på att man har fiskat för mycket. Det är då viktigt att man nu ser till att inte alltför mycket fiske lovas bort till andra länders fiskare, så att de svenska fiskarna får utnyttja de nya möjligheter till fiskevatten som nu öppnar sig.

Herr talman! Till Jan Jennehag vill jag säga att jag anser det förslag som lades fram i förra årets förhandlingar till sin konstruktion var nästan identiskt med det årets. Också den ändring som gjordes den gången var till fiskarnas fördel. Låt mig peka på det regionala stödet till norra ostkusten, beträffande vilket vi ville få till stånd en ändring tillbaka till den gamla ordningen, något som Jan Jennehag var bestämd motståndare till. Vilken är skillnaden, Jan Jennehag? Denna gång är det fråga om ett stöd i annan form men till samma fiskare. Jag tycker att man skall vara litet grand konsekvent i sitt handlande. Lennart Brunander! Jag har ju sagt att det föreligger ett problem vad gäller anpassningen av fiskeflottan till resurserna i havet och att vi måste diskutera detta framöver. Jag bedömer det vara en viktig diskussion som måste föras. När det gäller de 30 miljoner kronorna måste man även tänka på konsumenterna. Det är inte bara fiskarna som man skall tänka på i en förhandling. Det är ju två parter som diskuterar med varandra. Det har nu konstaterats att det har tagits ut väldiga överpriser på torsk, som konsumenterna har fått betala. Jag menar att det inte är oskäligt att man försöker att på något sätt betala tillbaka pengar. Jag tycker dock att det skall ske i sådan form att fisket därigefiom stimuleras. Om återbetalningen görs på ett sådant sätt att konsumenterna får intresse av att konsumera mer fisk, kommer detta också fiskarna till godo.

Herr talman! Sedan Hugo Hegeland påbörjade sitt anförande har jag varit 19 maj 1988 sysselsatt med att stryka i mitt manus. Jag hoppas att vi skall kunna genomföra debatten på den tillmätta tiden. Jag känner oro för svenskt fiskes framtid. Jag är orolig därför att det förs en fiskeripolitik i Sverige som inte tar det ansvar för näringen som man har rätt att kräva. Svenskt fiske är betydelsefullt för vår beredskap, vår folkförsörjning och inte minst för sysselsättningen vid kust och i skärgård. Varför känner jag då denna oro? Jo, jag gör det därför att lönsamheten sjunker, och det finns ingen vilja hos dem som har ansvaret för svenskt fiske att slå vakt om näringen. Det hjälper inte med det stolta uttalandet som Sveriges riksdag gjorde i maj 1978 om att ”de i näringen sysselsatta skall ha en social och ekonomisk standard som är jämförbar med andra näringars”. Det har inte svenskt fiske i dag, och får det ännu mindre i morgon, efter att två år i rad ha tvingats till avtal som innebär oförändrade priser på fiskets produkter. Man frågar sig hur det har blivit så. Det som 1978 såg ljust ut för framtiden ser inte längre ljust ut. Den fiskeripolitik som regeringen för är minst sagt skrämmande. Vi minns att regeringen för ett par år sedan föreslog borttagande av fiskerilånen. Vi såg hur man sålde bort våra fiskerättigheter i Östersjön mot mer eller mindre värdelösa tullättnader till EG. Vi såg hur man gjorde avtal med Grönland om ensidiga tullar på fisk och fiskprodukter. Ja, det ena förslaget efter det andra visar på en negativ inställning till fisket, som inte skapar framtidstro och optimism för näringen. Jag sade att det var andra året i rad med oförändrade priser och försämringar inom vissa områden. Nog är det underligt att resultatet kunnat bli sådant. Det finns ingen annan verksamhet eller bransch där något liknande har inträffat. Hur har det kunnat bli ett sådant avtal? Jo, det beror på att vid de överläggningar som förts har hänsyn tagits till att oljan gått ner liksom räntorna. Att arbetsinsatserna ökat med 14 96 under 1987 och lika mycket under 1986 när det gäller torsk vill man inte diskutera eller i varje fall inte ta någon hänsyn till. Att inblandningen av småsill i fångsterna är dubbelt så stor nu som för några år sedan och den minskning det ger på lönsamheten vill våra motparter i förhandlingarna inte heller ta med i beräkningarna. Jag säger våra motparter, ty de är två stycken — konsumentdelegationen och statens jordbruksnämnd, bägge med lika liten förståelse för fisket och dess problem. Vi överlägger med konsumentdelegationen och statens jordbruksnämnd. Det var från början överläggningar, men det är det inte längre. Det är en parodi på överläggningar, där makten sitter hos motparten, som dikterar villkoren. När man har en motpart som inte tar ansvar för näringen utan ser som sitt enda mål att pressa priserna och därmed näringen och som dessutom stöds av dem som fått det viktiga uppdraget att leda förhandlingarna, kan resultatet bara bli ett. Det blir det resultat som redovisas i proposition 1987/88:117. 137 19 maj 1988 Man kan då fråga sig varför fiskets förhandlingsdelegation godtog Kyelering av pruteraa Jag kan säga, att om jag fått råda så hade det inte skett. Men min RUS Onng delegations övriga medlemmar godtog den, och jag kan förstå varför. När man står inför hotet att det läggs ett ännu sämre bud är det svårt att säga nej till det redan lagda. Men nog finns det inslag av generositet i jordbruksnämndens slutbud. Företrädarna för prisregleringsföreningen Svensk fisk behöver inte ägna sig åt någon återhållsamhet. De behöver inte ens lägga fram någon budget, utan man bjuder dem: Var så goda och ta för er! Fiskeristyrelsen behöver endast uttala ett önskemål om pengar till sin lekstuga så är det beviljat. Men avsikten med deras experiment är ju att ta bort yrkesfisket efter lax i Östersjön, och till det kan man givetvis inte säga nej. Konsumenterna plockar åt sig 15 miljoner om året för att torsken varit för dyr, medan verkligheten är att normpriserna är på tok för låga. Det är mera angeläget att ge svenska folket litet drygt 1:90 var än att ge stöd åt dem som för varje år sliter allt tyngre för att klara räntor, amorteringar och familjens försörjning. Svenskt fiske saknar allt skydd. Våra gränser står öppna, och vi möts av tullar på Europamarknaden. Vi konkurrerar med ett fiske som i våra grannländer är kraftigt subventionerat, och vi har inte liksom svenskt jordbruk något gränsskydd. Om man därtill berövar oss det stöd vi skulle haft och ger pengarna till konsumenterna, kan inte svenskt fiske överleva. Jag beklagar att inte konsumentdelegationen, statens jordbruksnämnd och jordbruksministern har kommit till samma slutsats. Är det rimligt att de medborgare som genom avtal kan öka sina inkomster med mellan 7 och 18 9 får närmare 2 kr. var, som tas ur den kassa som inte har råd att ge Sveriges fiskare ett enda öre i förbättrade inkomster? Svaret är nej. Jag har inget yrkande, herr talman. Man kan då fråga sig varför jag går upp i kammarens talarstol. Jo, jag gör det därför att jag anser det vara min skyldighet att såsom ordförande för Sveriges fiskares riksförbund och som dess talesman i Sveriges riksdag ge min syn på situationen för svenskt fiske. Jag anser mig, på grund av att jag lett fiskets förhandlingsdelegation, förhindrad att motionera och lägga fram förslag, och i motsats till konsumentdelegationen känner jag mig bunden av det godkännande av budet som min förhandlingsdelegation gjort, även om det skett mot min vilja. Det är svårt att se en framtid för svenskt fiske efter det som hänt de senaste åren och som nu kulminerar med årets avtal. Jag anser det vara omöjligt att begära att folk skall arbeta mer än de gör. Jag anser det orimligt att kräva att de skall trotsa vädrets makter mer än de gör. Vinterns olyckor visar att det redan gått för långt. Alla löner har stigit, vilket innebär att allting blir dyrare, räntan steg häromdagen, och oljepriserna ökar. Fångstansträngningarna ökar. Det tar fyra dygn för en fiskebåt från västkusten att nå fiskevattnen i Bottenhavet. 138 Det kostar 12 000-15 000 kr. för en besättning om de vill åka hem en helg. — Det torde tillhöra de mänskliga rättigheterna. Inte ens de värnpliktiga nekas Prot. 1987/88:123 hemresor med flyg. 19 maj 1988 Finns det några ungdomar som vill satsa på ett yrke där förutsättningarna är vad de är för en fiskare? Det är minskade inkomster, mindre ledighet och mera arbete under sämre förhållanden. Finns det en sådan utveckling inom någon annan näringsgren? Hur länge skall vårt folk hålla ut? Jag befarar att det under den tid som ligger framför oss, under vilken tid detta avtal skall gälla, kommer att ske radikala förändringar inom vår kår. Om det är så våra fiskemyndigheter och regeringen vill ha det så säg det och tala inte mer om att ni har en positiv inställning till svensk fiskenäring — den finns inte. Jag tror, herr talman, att det finns en internationell marknad för de nyaste och bästa båtarna, och kanske finns det arbete i land för de fiskare som tvingas sluta. Men det är inte en sådan utveckling jag vill ha, och jag hoppas trots allt att en majoritet av Sveriges riksdag är överens med mig. Det skall ske en översyn av regleringen. Det är i högsta grad nödvändigt, då regleringen under de fem sex år den funnits till har urholkade och urartat. Det förekommer knappast någon förhandling som är värd att kallas förhandling — det gjorde det faktiskt när normprissystemet startade. Det är min förhoppning att vi skall få en motpart i förhandlingarna som har ett ansvar för näringen och inte enbart är inriktad på att pressa priserna ner till olönsamma nivåer. Det är min förhoppning att prisregleringens pengar skall användas för att stödja en näring som saknar gränsskydd och skall konkurrera med länder där fisket är starkt subventionerat. Det är också min förhoppning att en så stor del av fisket kan överleva att man efter den 1 juli 1989 har ett svenskt fiske som är värt namnet och att kriserna vi upplevde i slutet av 60-talet och mitten på 70-talet inte upprepas. Den socialdemokratiska fiskeripolitiken lämnar mycket övrigt att önska. Sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten 1982 har de lyckats pressa ner fisket till ett läge som jag inte trodde det skulle hamna i mer. Jag trodde att vad den borgerliga regeringen åstadkom genom riksdagsbeslutet 1978 skulle bli något att bygga vidare på och ge fiskets utövare en social och ekonomisk standard som är jämförbar med andra näringars — vi sade ju så då. Om vi skall komma dit igen krävs en annan politik, som endast en borgerlig valseger kan åstadkomma. Vi moderater vill satsa på ett svenskt fiske, därför att vi vet att det behövs. Vi som upplevde andra världskriget känner till fiskets betydelse. Då kände t.o.m. socialdemokraterna till det, men de glömde det fort — alltför fort. Jag vill också, herr talman, något beröra det Kaj Larsson sade. Han sade att jag hade gjort bedömningen att det var fråga om ett bottennapp. Visst är det ett bottennapp. Han tycks uppfatta mig som en dålig fiskare och i det här fallet en dålig förhandlare. Det är möjligt att det är så — jag vill inte göra den bedömningen själv. Jag vill förklara att vi inte har plockat bort stödet till torskfiske utefter Norrlandskusten, utan vi har bytt ut det mot ett extra stöd till foderfisket. Det handlar om en avvägning mellan det ena och det andra och en bedömning som vi har gjort inom fisket. Kaj Larsson talar om rovfiske. Jag tror inte att han vet så mycket om vad 139 som är rovfiske. Då borde han se på andra länders fiske i stället för att se på vårt. Då skulle han få en annan uppfattning.
Herr talman! Jag har full respekt för Jens Erikssons yrkeskunnande och tror också att han är en mycket bra talesman för svenska fiskare. Men jag tror inte att Jens Eriksson gör svensk fiskerinäring eller svenska fiskare någon tjänst när han här och i andra sammanhang bara svartmålar beträffande hur besvärligt det är för svenskt fiske i dag. Jag tror att den negativa anda som kommer att råda med en sådan predikan inte är till gagn för svenskt fiske. Jag tror i stället att man skall ha en positiv anda. Jens Eriksson säger att det inte finns någon bra fiskeripolitik och att regeringen inte har något intresse för svenskt fiske. Det är definitivt fel. Det finns, Jens Eriksson, ett stort intresse, och jag tror nog att vi skall kunna forma det svenska fisket till något bra, till gagn för både svenska fiskare och de svenska konsumenterna. Jens Eriksson nämnde att det stod något i målsättningen om att svenska fiskare skulle ha en rimlig nivå på inkomsten och en social standard. Men det stod också, Jens Eriksson, att konsumenterna skall ha fisk till rimliga priser och av god kvalitet. I förhandlingarna representerar vi konsumenterna och Jens Eriksson och hans kolleger fiskarna. Det gör att man hamnar mitt emellan. Jag tror inte att man bara skall se på fiskarna. Det är också viktigt att se till att det blir en bra balans. Man behöver se på konsumenternas önskemål och nivån på de priser som konsumenterna skall betala. Herr talman! Det finns naturligtvis mycket att säga om Jens Erikssons inlägg, men tiden har runnit iväg och jag nöjer mig med detta.
Herr talman! Det är möjligt, Kaj Larsson, att jag gör en svartmålning av fiskets framtid. Men jag tror att jag har en viss förmåga att bedöma framtidsutsikterna för svenskt fiske, och när jag då ser framför mig ett sviktande torskbestånd, stor inblandning av småsill i fångsterna, med dålig lönsamhet som följd, och allt det som kommer att hända, då skulle det vara fel av mig att inte tala om vad jag tycker och tänker. Jag är av födseln optimist, men jag kan inte underlåta att framföra mina synpunkter på det svenska fiskets situation, eftersom jag anser mig ha i uppgift att göra det. Kaj Larsson tog också upp mitt öppna brev till Lindström. Då vill jag beröra skillanden mellan det bud som man har lagt till jordbruket och det bud som man har lagt till fisket. Under två år i rad har man inte gett oss ett enda öre i prishöjningar, medan priserna på jordbruksprodukter har höjts med 6 1/2 Jo. Jag unnar bönderna detta mycket väl, eftersom det skulle vara olyckligt om också de hade hamnat i samma situation som fisket, men nog har priset på deras olja och deras räntor gått ner, och nog behöver fisket en uppräkning lika väl som bönderna behöver det. Konsumenterna skall ha bra vara till rimliga priser, säger Kaj Larsson. Jag delar den uppfattningen. Men lönsamheten för fiskarna måste också tas i beaktande. Priserna i Sverige ligger under de internationella priser på torsk som tillämpas. Vi har under elva månader haft en exportavgift för att dämpa priserna, och det har vidtagits åtgärder på olika håll. Det innebär att priserna inte har varit för höga, utan det är normpriserna som har varit befängt för låga. Vi har inte fått någon uppräkning.

Herr talman! Konsumentpolitiken spänner över ett brett område — alltifrån de vardagliga inköpen av mjölk, bröd och, för barnfamiljerna, barnblöjor till lagstiftningsfrågor och regler för marknadsföring. I egenskap av konsumenter är vi involverade i alla sammanhang. För oss liberaler och anhängare av ett samhällssystem som bygger på marknadsekonomi framstår det fria valet och konsumenternas valmöjligheter som allt väsentligare. Ett fritt val förutsätter emellertid en fungerande marknadsekonomi. Enligt vårt synsätt kan aldrig någon annan, därmed ej heller någon myndighet, föreskriva vilka varor eller tjänster Andersson eller Pettersson skall inköpa eller nyttja. Varor och tjänster skall erbjudas på den fria marknaden, och kunden-konsumenten skall utifrån det fria valet själv avgöra och fatta inköpsbesluten. Inom vårt system med marknadsekonomi löses problemen med vad vi kan kalla frivilliga avtal mellan konsument och producent. I dessa avtal styrs pris och produktion av efterfrågan. Varken konsumenten eller producenten kan 1 diktera villkoren — man måste komma överens. Det är ett samspel som ständigt pågår inom handeln. Om bullarna hos bagaren Jonsson inte tilltalar kunden herr Andersson, går Andersson till en annan butik, där kvalitet och pris motsvarar Anderssons behov och smak. Det socialdemokratiska samhället karakteriseras tyvärr av alltför mycken klåfingrighet och av restriktioner som undanrycker givna spelregler mellan konsument och producent. Marknaden får inte fungera fritt, alltså utan statsmakternas inblandning, vilket medför ryckighet och otillfredsställande villkor för båda parter. Till villkoren för en fungerande konsumentpolitik hör särkilt tre viktiga förutsättningar: — konsumentrådgivning, där även reklambudskapet från näringslivet i större utsträckning måste inriktas på information om varans faktiska kvalitet, inte bara det glättade budskapet. Om konsumentministern varit närvarande i kammaren skulle jag ha ställt ett par frågor till honom, frågor som nu hänger i luften, apropå givna spelregler. Blir det stopp igen i syfte att begränsa konsumtionen? Det är tyvärr ett dåligt instrument och dessutom missbrukat av den nuvarande regeringen. Prisregleringar av detta slag motverkar sitt syfte, eftersom företagen i stället oftast måste gardera sig mot ett eventuellt prisstopp. Kommer de fria affärstiderna att begränsas efter påtryckning från Handelsanställdas förbund? Det är inte konsumenternas krav som styr marknaden, utan tydligen de handelsanställda. Vad händer med extrapriserna? Tyvärr, herr talman, blir dessa frågor obesvarade eftersom konsumentministern lyser med sin frånvaro vid denna debatt. Jag vet att konsumentministern i annat sammanhang har talat om vikten av att konsumentfrågorna belyses ordentligt, så det hade varit bra om han varit här i dag. Herr talman! Utan tvivel utgör den privata konsumtionen en stor andel av samhällets totala ekonomi. En uppskattning av fördelningen av den privata konsumtionen visar att drygt en fjärdedel av hushållens kostnader läggs på dagligvaror och ungefär lika mycket på bostaden. Transportkostnader utgör nära 16 26, och för s.k. sällanköp använder vi i genomsnitt 20 20. Det är viktigt för oss i folkpartiet, det vill jag särskilt framhålla, att hushållen som den minsta enheten i samhället måste ha förutsättningar för en väl fungerande ekonomi och en bättre resursanvändning. Detta påverkar både det sociala livet och möjligheten för oss som människor att fungera aktivt i det svenska samhället. Problemen med hushållens ekonomi har uppmärksammats mer och mer under senare år. Detta visar också de motioner som behandlas i utskottets betänkande. För många är det svårt att få pengarna att räcka till. Den budgetrådgivning som konsumentverket så starkt satsat på är därför mycket konstruktiv och välgörande. Tyvärr bygger alltför många ungdomar sin ekonomi och sin konsumtion på bruket av kontokort och andra krediter. Kontokortet är ett smidigt och bra betalningssätt, men det förutsätter att konsumenten håller reda på hur mycket han handlar för, hur stor kostnaden blir. Svårigheter för konsumenten uppstår också vid beräkning av den effektiva räntan, som i sin tur skall göra det lättare för konsumenten att jämföra olika krediterbjudanden. Konsumentverket och kreditinstituten har nu träffat överenskommelse om beräkning av den effektiva räntan och om sättet på vilket denna information skall tillkännages. Men om nu olyckan är framme och konsumenten skaffat sig skulder som är närmast omöjliga att återbetala, vad skall man göra då? På initiativ av Finansbolagens Förening har kontonämnden tillkommit för att hjälpa betalningssvaga konsumenter. Ett utmärkt initiativ har konsumentverket också tagit genom att starta försöksverksamhet med budgetrådgivning fyra socialdistrikt i Stockholm och i Trollhättan. De 231 hushåll som ingår i projektet hade skulder på i genomsnitt 75 000 kr. till sju olika fordringsägare per hushåll. Detta blev ett genomsnittligt underskott på 1 200 kr. per månad och person. Det är lätt att inse den misströstan som konsumenten känner när han eller hon hamnat i denna skuldfälla. Det lönar sig ju inte att vara sparsam. Erfarenheten och kunskapen från detta projekt talar sitt tydliga språk om vikten av budgetrådgivning och information. Lagutskottet har sålunda enats om yttrandet kring motionerna om kontokort och ränteberäkning vid konsumentköp. Jag är övertygad om att dessa frågor återkommer även under kommande år. Herr talman! Redan inledningsvis tog jag upp frågan om konsumenternas fria val. Det förutsätter självfallet att konsumenten är väl informerad och därmed kan ta del av information om en varas egenskap och innehåll. Vi i folkpartiet har i vår konsumentmotion särskilt framhållit behovet av varudeklarationer. Vi framför ånyo kravet på ett system för varudeklarationer i syfte att underlätta hushållens arbete. Konsumentens behov är en objektiv information om varans kvalitet och egenskaper. Jag anser att detta är en mycket rimlig begäran även långsiktigt ekonomiskt för samhället. Frågetecken finns kring socialdemokratins inställning till frågan om objektiv information. Vi kanske får tillfälle till en förklaring. Ett varudeklarationssystem med igenkänningsmärke utgör dessutom ett positivt inslag i marknadsföringen, det borde företagen inse. Jag har tidigare i debatter om konsumentpolitiken framhållit Möbelfakta som ett bra exempel på lättillgänglig, fungerande information. Konsumentverket arbetar även med varudeklarationer för begagnade bilar. Konsumentverket bör nu gå vidare med fler samarbetsprojekt med näringslivet om man vill ställa sig på konsumentens sida. Detsamma gäller varudeklarationer på kosmetika och andra hygienartiklar. Allergierna ökar alltmer, och orsakerna till detta förhållande är självfallet många och komplicerade. Men hur skall konsumenterna få fakta om innehållet i tvålen eller hudkrämen, om den eventuellt innehåller allergiframkallande ämnen? Oftast blir kunden först efter användningen medveten om effekterna. Önskemålet om varudeklaration har varit aktuell under lång tid. Redan 1982 fick socialstyrelsen uppdrag att lägga ett förslag i ämnet. År 1986 lade socialstyrelsen fram ett förslag om märkningsbestämmelser för kosmetika och hygieniska produkter — märk väl på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen. Men ingenting händer! Vi anser att det nu är hög tid för regeringen att ta sitt ansvar och se till att frågan om varudeklaration för dessa produkter efter många års utredande äntligen kommer till stånd. Att frågan om valet av ansvarig myndighet — socialstyrelsen eller kemikalieinspektionen — väntar på ett avgörande från regeringen, som utskottsmajoriteten framhåller, anser vi vara den obotfärdiges hinder. Konsumenterna, inkl. allergikerna, kräver beslut nu. Jag yrkar med det sagda bifall till reservationerna 8 och 9. Även i reservation 10 tar vi, tillsammans med centern, upp frågan om konsumentinformation på livsmedel — efter förslag i en centermotion. Martin Olsson kommer närmare att utveckla den frågan. Låt mig enbart helt kort uttrycka min upprördhet över den falska marknadsföring — jag vill kalla det lurendrejeri — som pågår inom livsmedelsbranschen vid försäljning av de s.k. pressade köttprodukterna. Detta gagnar absolut inte förtroendet mellan konsument och producent och kravet på ökad kvalitet på livsmedelsprodukterna, vilket har starkt uppmärksammats under den senaste veckan. Märg, benflisor och undermålig köttmassa bör klart deklareras, så att kunden kan avstå från inköp. Varudeklarationen är ett viktigt medel i samspelet mellan konsument och producent. Här tummar tyvärr branschen på viktiga spelregler. Jag yrkar bifall till reservation 10. En annan säkerhetsfråga är emballage och förpackningar på varor som säljs i handeln. Oftast är förpackningen en förutsättning för att varan över huvud taget skall komma fram till konsumenten. Men dess uppgift är inte enbart att skydda varan och underlätta hanteringen. Vi skall också kunna aa krav på förpackningens säkerhet. Tyvärr inträffar alltför många olyckshändelser med maskindiskmedel i pulverform. Det är underligt att konsumentverkets riktlinjer inte omfattar just denna vara. Alltför många förgiftningsfall inträffar i hemmen där små barn har kommit i kontakt med diskmedlet. Det hjälper inte med en påklistrad lapp om varans farlighet — små barn kan ju inte läsa. Nej, det måste till en bättre förpackning — det går tydligen att åstadkomma för diskmedel i flytande form. Vi anser att konsumentverkets riktlinjer bör ändras och även omfatta maskindiskmedel i pulverform. Denna fråga kan tyckas vara bagatellartad, men den är mycket viktig för de föräldrar vilkas barn råkat ut för förgiftningar. Jag yrkar bifall till reservation 6. Prissättningen på varor är ett viktigt konkurrensmedel och ger signaler till konsumenten. All erfarenhet visar att hushållen utnyttjar extrapriser i stor omfattning och vanligen köper mer av en vara när den har extrapris. Det finns avarter inom systemet, som med mycket annat, men vi från folkpartiets sida anser att fördelarna överväger och gagnar konsumenten. Folkpartiet går emot livsmedelsutredningens förslag om ett förbud mot angivande av annat pris än det faktiskt tillämpade. Vi vill ha kvar de röda lapparna och anser därmed att den butik som vill informera om ett ordinarie pris i jämförelse med det nedsatta skall få göra det även i veckoannonser och tidningar. Konsumentverket har ensidigt sagt upp rådande riktlinjer om extrapriser. Vi protesterar inte mot att man ser över regler och bestämmelser — de här hänger med sedan i början av 70-talet — men vi protesterar kraftigt mot förslaget att ersätta märkningen med ett slags enhetspris utan att ange tidigare ordinarie pris. Att riksdagen, som majoriteten i utskottet förordar, inte nu skall yttra sig Prot. 1987/88:124 om de röda lapparnas vara eller inte vara för att därigenom undvika att 20 maj 1988 föregripa regeringens ställningstagande kan vi inte ställa upp på. Vi vill klart markera vår inställning. Vi anser att denna fråga tyvärr är ett ytterligare bevis på den socialdemokratiska regeringens klåfingrighet att i detalj reglera och styra enskildheter inom konsumentpolitiken. Vi hävdar fortfarande konsumentens fria val och tillgång till jämförande alternativ. Jag yrkar härmed bifall till reservation 7. Sedan, herr talman, kommer vi in på en annan och mer övergripande fråga. Redan 1976 fick jämställdhetskommittén i uppdrag att utreda förutsättningarna för ingripande mot reklam som kan anses könsdiskriminerande. Motioner i riksdagen har förekommit sedan i början av 70-talet. Kommittén kunde inte samlas kring ett förslag, utan ärendet hänsköts till utredningen Hushållning för välfärd. Frågan om lagstiftning eller ej penetrerades noggrant. Utredningen påpekade att det måste bli de framtida erfarenheterna som får ge underlag för en lagteknisk bedömning av frågan om könsdiskriminering. Om en lag skulle tillkomma borde den anknyta till marknadsföringslagen. Regeringens förslag blev emellertid ett uppdrag till konsumentverket att i samarbete med berörda parter följa och dokumentera den könsdiskriminerande reklamens omfattning och utveckling. Senast vid utgången av år 1988 skulle redovisning ske. Anslag för budgetåret 1986/87 blev dels 300 000 kr. för studier av reklamens utveckling generellt, dels 200 000 kr. för studier av den könsdiskriminerande reklamen. Även för budgetåret 1987/88 tillfördes 200 000 kr., och nu föreslås ytterligare 100 000 kr. Att könsdiskriminerande reklam måste bekämpas råder det inga delade meningar om. Men det är fråga om tillvägagångssättet. Vi anser att det nu är dags att avsluta projektet, och därmed motsätter vi oss särskilda medel för detta budgetår. Självfallet skall konsumentverket även framdeles noggrant följa frågan och i samarbete med branschen bekämpa dessa avarter. Den dokumentation som skett bör kunna ligga till grund för överläggningar inom reklambranschen om riktlinjer. Branschen har också genom eget initiativ arbetat med en projektgrupp, som man har kallat Näringslivets egenåtgärder — könsdiskriminerande reklam. Även Näringslivets delegation för marknadsrätt är involverad. Man är starkt medveten om att en sådan reklam som ger föråldrade, schabloniserande bilder inte hör hemma i ett modernt samhälle utan bör förpassas till papperskorgen. Vi anser att utbildning inom branschen, uteslutning ur organisationen av de företag som inte ställer upp på givna villkor och andra kraftfulla sanktioner kan vara nog så effektiva medel som lagstiftning. Behöver jag framhålla att all reklam som är kränkande och konserverar gamla könsfördomar skall med alla tillgängliga medel bekampas? Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen 5 från folkpartiet och moderaterna. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservation 1, som behandlar anslag till allmänna reklamationsnämnden. Vad sysslar då allmänna reklamationsnämnden med, eller ARN som vi 13 säger i dagligt tal? Nämndens uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare rörande varor och tjänster. Man ger också rekommendationer om hur tvisterna bör lösas. För konsumenten är det en värdefull instans att vända sig till och för samhället en väl fungerande verksamhet som kan avlasta de allmänna domstolarna. Nämnden stöder också de lokala konsumentnämnderna i deras reklamationshantering. Det senare är inte minst värdefullt nu när hemkonsulentorganisationen har avvecklats i enlighet med ett socialdemokratiskt beslut. Nu föreslår folkpartiet, moderaterna och centern i en gemensam reservation ett ökat anslag till ARN på 300 000 kr. Den minskning av anslaget som generellt skett under de senaste åren har inneburit en avsevärd förlängning av handläggningstiden. Nämnden vill också utvidga bl.a. verksamheten vad gäller tvister om snickeriarbeten. Det skulle också underlätta för nämnden om man genom fler inspektioner på ort och ställe bättre kunde sätta sig in i ärendena. Tillkomsten av det särskilda partssammansatta rådet, vilket vi motsatte oss, har dessutom inte inneburit mindre kostnadskrävande administration. Finansiering av den föreslagna höjningen av anslaget till allmänna reklamationsnämnden sker genom motsvarande reducering av anslaget till konsumentverket. I händelse av bifall till reservation 1 yrkar jag bifall till reservation 2. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall förutom till de reservationer som jag här berört även till de reservationer där folkpartiet finns med och i Övrigt bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 1987/88:31.

Herr talman! För två år sedan fattade riksdagen beslut om mål och riktlinjer för konsumentpolitiken. Beslutet innebar att målet för konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentpolitiken blev därmed tydligare inriktad på hushållsekonomiska frågor, och då särskilt hushållens baskonsumtion. Från centerhåll framhöll vi då att fri konkurrens, fri prisbildning och näringsfrihet, främst rätten att starta nya företag, utgör viktiga förutsättningar för ett fritt konsumtionsval, för hög produktkvalitet och för rimliga konsumentpriser och därför är av avgörande betydelse ur konsumentpolitisk synvinkel.

Från centerns sida har vi inte ansett att det funnits anledning att vid årets behandling av de konsumentpolitiska frågorna på nytt ta upp frågor om de grundläggande principerna för konsumentpolitiken. Däremot har vi tagit upp två andra mycket viktiga frågor i våra motioner. Den ena gäller i vilka situationer en liten företagare — främst en egenföretagare — skall anses vara konsument eller näringsidkare i ett affärsförhållande. Det handlar alltså om gränsdragningen mellan konsument och egenföretaga Prot. 1987/88:124 re i den konsumenträttsliga lagstiftningen. 20 maj 1988 Den andra frågan som vi i centern har tagit upp gäller det anmärkningsvärda förhållandet att konsumentverket, som har det centrala ansvaret för konsumentpolitiken, inte har att behandla frågor som rör de viktigaste konsumtionsvarorna, nämligen livsmedlen. Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om gränsdragningen mellan konsument och egenföretagare i lagstiftningen. Genom konsumentskyddslagstiftningen — t.ex. konsumentköplagen, konsumentkreditlagen, konsumentförsäkringslagen, konsumenttjänstlagen, hemförsäljningslagen och marknadsföringslagen — regleras förhållanden vid avtalsoch affärstransaktioner mellan konsumenter och näringsidkare. Eftersom konsumenter anses ha en svagare ställning än näringsidkare vid sådana transaktioner, ger dessa lagar konsumenterna särskilda rättigheter, bl.a. när det gäller information om en vara eller en tjänst, hävande av köp och anstånd med betalning. Med näringsidkare avses i dessa lagar den som i sin yrkesmässiga verksamhet exempelvis säljer varor till konsumenter eller utför tjänster åt konsumenter. Att kunna fastslå att en part är näringsidkare i ett avtalsförhållande eller vid en affärstransaktion utgör i regel inte något problem. När det däremot gäller att avgöra om den andra parten skall betraktas som konsument eller ej enligt dessa lagar kan det i vissa fall uppstå gränsdragningsproblem, nämligen när konsumenten är egenföretagare och hans inköp kan gälla honom likaväl som privatperson som i egenskap av företagare. Jag skall strax ge några exempel i detta sammanhang. Men först vill jag erinra om att man med begreppet konsument i de nämnda lagarna avser en fysisk person som huvudsakligen uppträder i egenskap av privatperson. Både i centerns motion L707 och i reservation 4, som är gemensam för de tre borgerliga partierna, har vi redovisat något ur speicalmotiveringen till konsumenttjänstlagen. Där finns exempel på dels när lagen skall tillämpas, dels när den inte skall tillämpas. Det sägs t.ex. att lagen inte skall vara tillämplig i det fall en droskägare beställer ett reparationsarbete e. d. för den droskbil som används både i hans rörelse och privat. I det fallet skall lagen alltså inte tillämpas. Däremot skall lagen vara tillämplig om näringsidkaren tillfälligt lånar en familjemedlems privata bil för att använda den i rörelsen och i samband därmed t.ex. beställer reparation av bilen. Så ett annat exempel på gränsdragningsproblem. En byggnad kan innehålla både bostad för egenföretagaren och lokaler för den affär eller den verkstad som han driver. Därvid blir det olika rättsregler och olika skydd för honom, beroende på om reparationen av huset gäller bostadsdelen eller övriga delar av huset. I en motion vid fjolårets riksmöte tog de båda centerpartisterna Kersti Johansson och Stina Gustavsson upp frågan om gränsdragningsproblemen när det gäller tillämpningen av hemförsäljningslagen. De anförde som exempel att allmänna reklamationsnämnden under 1986 hade fått in åtta anmälningar från egenföretagare, som hade ångrat sitt köp av kassaskåp. De egenföretagare som hade uppgett att de skulle använda kassaskåpet i rörelsen fick inte någon ångerblankett. De lyckades alltså inte få köpet att återgå enligt hemförsäljningslagen. Den möjligheten hade däremot den 17 egenföretagare som hade uppgett att han skulle använda kassaskåpet privat. Att det i vissa fall kan vara svårt att dra en gräns mellan konsument och näringsidkare i den konsumenträttsliga lagstiftningen torde vara klart. Men en annan, och kanske betydelsefullare, fråga gäller vikten av att den som är den svagare parten i ett avtalsförhållande har ett skydd i lagstiftningen. Det är uppenbart att en småföretagare inte är den starkare parten i ett avtalsförhållande, om det gäller köp för hans lilla företag, än om köpet gäller honom som privatperson. Rättvisekrav, undvikande av gränsdragningsproblem och vikten av skydd för den svagare parten i ett avtalsförhållande talar därför, enligt vår mening, för att egenföretagarna i huvudsak borde omfattas av reglerna i den konsumenträttsliga lagstiftningen. På grundval av centerns motion i frågan har vi representanter för centern, moderaterna och folkpartiet fogat reservation 4 till utskottsbetänkandet. I reservationen begär vi att frågan om gränsdragning mellan konsument och näringsidkare i nämnda lagstiftning bör ses över i lämpligt sammanhang. Vi begär alltså inte att det skall tillsättas någon särskild utredning just för detta ändamål, utan vi anser att vid de översyner som av allt att döma kommer att göras förr eller senare av de olika lagarna inom detta område bör man ta upp denna fråga och försöka arbeta fram förslag som innebär att egenföretagarna så långt det är möjligt får samma ställning som konsumenterna i dessa lagar. Vi i centern har även väckt motion Jo528, vilken behandlas i detta betänkande. I denna motion har vi tagit upp frågan om konsumentverkets uppgifter när det gäller information m.m. om livsmedel. Ulla Orring har hänvisat till att jag skulle kommentera motionen och den därav föranledda reservationen nr 10. Det ingår i konsumentverkets uppgifter ”att utföra eller låta utföra undersökningar av olika varor, tjänster och andra nyttigheter” och ”att informera konsumenterna om för dem väsentliga fakta och förhållanden”. Konsumentverkets arbete har medfört att vi som konsumenter har tillgång till bra och tillförlitlig information när det gäller ett stort antal varor. Men det gäller inte livsmedelsektorn, trots att livsmedlen både är de nödvändigaste varorna för oss och utgör en mycket betydelsefull del i varje hushålls ekonomi. Det finns — om vi jämför livsmedel med andra varor —t.ex. en deklarationsplikt avseende textilvaror. Så väl varans innehåll som tillverkningsland skall anges. För hushållsmaskiner, möbler och annat som köps för hemmet finns det överenskommelser om angivande av varornas hållbarhet och användningsområde. Vi anser att det är synnerligen viktigt att tillförlitlig information även lämnas för livsmedel. Vi föreslår att konsumentverket, i samråd med livsmedelsverket, omgående bör påbörja ett konsumentinformerande arbete på livsmedelsområdet. Det arbetet bör inriktas på ursprungsmärkning, så att vi ser från vilket land livsmedlen kommer. Man bör också inrikta sig på innehållsdeklarationer, så att vi vet vad det är vi äter. Vidare bör man inrikta sig på information om användningsområde och eventuella begränsningar till följd härav. I reservation 10 av utskottets centerpartister och folkpartister föreslås att riksdagen skall uttala sig för en sådan inriktning beträffande konsumentverkets arbete. Herr talman! Jag vill också ta upp ett tredje spörsmål som lagutskottet har haft att behandla. Det gäller tre motioner om extrapriser. Dels är det fråga Prot. 1987/88:124 om en socialdemokratisk motion med krav på lagstiftning mot extrapriser, 20 maj 1988 dels är det fråga om två folkpartimotioner med krav på uttalanden mot inskränkningar i rätten att tillämpa extrapriser. En bred majoritet i utskottet —- alla utom folkpartiet — har anfört att riksdagen inte nu bör göra något uttalande i den ena eller den andra riktningen. Vi vill nämligen inte föregripa regeringens överväganden beträffande systemet med extrapriser, särskilt mot bakgrund av livsmedelskommitténs betänkande. Centern har dock i ett särskilt yttrande betonat att vi inte kommer att godta en lagstiftning som skulle innebära förbud mot extrapriser, eftersom vi anser systemet med extrapriser vara ett acceptabelt konkurrensmedel. Samtidigt anser vi det vara närmast självklart att det som kan betecknas som avarter inom extraprissystemet måste motverkas, både genom åtgärder från branschen själv och genom myndigheternas medverkan. De båda tidigare talarna har ju berört frågan om anslag till allmänna reklamationsnämnden — en fråga som tas upp i reservation 1.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

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 31 behandlas två motioner av vpk, men utskottet avstyrker motionerna. Vpk har ingen representation i lagutskottet, och därför kommer jag att yrka bifall direkt till motionerna. Den första motionen handlar om krigsoch våldsleksaker för barn. I förrgår debatterades videovåldet i kammaren, och egentligen skulle jag kunna upprepa allt som sades om skadligheten av att se på videovåld också när det gäller krigsleksaker och våldsleksaker. Både videovåld och krigsleksaker är helt onödiga och skadliga produkter. De finns därför att några tjänar grova pengar på dem. Några gör sig rika på att barn, ungdomar och vuxna skadas både fysiskt och psykiskt. Ett ökat tittande på videovåld ökar nämligen våldsbenägenheten. Det finns hundratals forskningsrapporter, som har kommit under senare år, som just visar ett samband mellan videooch filmtittande och ett ökat inslag av våld i samhället. Det finns, som det heter på forskarspråk, en korrelation mellan tittande och våldsbeteende. Detsamma borde gälla krigsleksaker och våldsleksaker. Det finns krigsleksaker, våldsleksaker och dataspel med våldsinslag för barn att leka med. Leksaksbranschen vägrar att plocka bort sina våldsprodukter. Man vägrar också att teckna ett nytt avtal om begränsningar av försäljning och marknadsföring av våldsleksaker. Därför vill vi i vpk ha en lagstiftning som förbjuder försäljning av krigsleksaker och leksaker som bygger på våld. Lagutskottet vill att försäljningen av dessa leksaker, som det heter i skrivningen, ”i största möjliga utsträckning förhindras”. Men utskottet vill inte ha lagstiftning som den lösning som i första hand skall tillgripas utan vill hellre ha överenskommelser. Och det är klart att det är bättre att komma överens med frivilliga avtal än med tvingande lagstiftning. 19 Utskottet vädjar till båda sidor att träffa en uppgörelse så att nya leksaker med utpräglad våldskaraktär försvinner från marknaden. Skulle det visa sig att en godtagbar överenskommelse inte kan nås får frågan om lagstiftning tas upp till prövning, säger lagutskottet. Jag tycker att våldsleksaker inte skall få förekomma. Att lita till vädjanden, förhoppningar och sociala samveten går inte i detta sammanhang, och att hoppas på något slags självsanering tror jag också är helt lönlöst. Det finns visserligen ett hot i slutet av utskottets skrivning, och det är jag tacksam för, men inte så tacksam, herr talman, att jag kan avhålla mig från att yrka bifall till motionen L726. Den andra frågan handlar om könsdiskriminerande reklam. Också här är utskottet ljumt positivt. Utskottet tycker inte om könsdiskriminerande reklam — det kan utläsas av skrivningen — men några reella åtgärder vill man inte ta till. Också här hoppas utskottet på något slags självsanering, vilket jag tror att det är lönlöst att hoppas på. Just nu ökar den könsdiskriminerande och kränkande reklamen. Det har också konstaterats i en översikt. Förekomsten av våld har också ökat inom reklamen. Trots kvinnokamp och jämställdhetslag går utvecklingen mot verklig jämställdhet långsamt, och reklammakarna tar ingen hänsyn till kraven på jämställdhet. För dem gäller det att få fram säljande produkter för att i många led sedan kunna göra sig så stora vinster som möjligt. Nya övertramp sker ständigt. Man kan inte tala reklambranschen till rätta — det är faktiskt blåögt att tro något sådant. De kommersiella intressena tar över hundra gånger om, och de etiska och jämställdhetsmässiga värderingarna får hela tiden stryka på foten. Utskottet tycker också här att lagstiftning är ett för trubbigt instrument och vill avvakta konsumentverkets arbete, som går ut på att något slags diskussionsunderlag skall tas fram. Det finns redan tillräckligt med material i denna fråga för att riksdagen skall våga och kunna fatta ett beslut. Folkpartiet och moderaterna kan inte ens gå med på utskottets, som jag tycker, tunna skrivning. Det är betecknande för moderaterna att de inte gör det, men jag är mycket förvånad över folkpartiets agerande i denna reservation. Vpk vill att ett tillägg görs i marknadsföringslagen så att könsdiskriminerande reklam förbjuds. Som grund för en definition av könsdiskriminerande reklam kan konsumentverkets kriterier användas. Som upplysning kan jag nämna att man i Norge redan har en sådan här lagstiftning. Enligt den norska marknadsföringslagen kan reklam som står i strid med mäns och kvinnors lika värde, ger intryck av nedvärdering av det ena könet samt på ett kränkande sätt avbildar män och kvinnor angripas och förbjudas med stöd av lagen. Norska kvinnor som jag har talat med har sagt att denna lag ger dem stöd i ryggen när det gäller att bekämpa ojämlikhet och könsdiskriminering. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen L721. Jag vill också upplysningsvis tala om för kammarens ledamöter att vpk kommer att stödja reservation 9 om varudeklaration med tanke på ökad förekomst av allergier.

Herr talman! I detta betänkande behandlas budgetpropositionens förslag 20 maj 1988 till anslag till marknadsdomstolen, konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden plus de inte mindre än 22 motioner, med tillsammans 29 att-satser, som väcktes under den allmänna motionstiden. Utskottet har inte behandlat vare sig affärsöppettiderna eller prisstoppsfrågorna, och det är klokt av konsumentministern att ägna sig åt annat arbete än att sitta här och vänta på att Ulla Orring eventuellt skall ta upp de frågorna till debatt i dag. De konsumentpolitiska frågorna är en viktig del i människors liv. Ewy Möller talade om det viktiga samspelet mellan kompetenta konsumenter och ansvarskännande producenter. Det är vi och har vi varit överens om under debatterna om de konsumentpolitiska frågorna. Vi har också varit överens om att det finns brister i marknadsekonomin som gör att en bra lagstiftning är nödvändig som stöd för konsumenterna när det behövs. När bullarna hos bagare Jonsson, på orten där det inte finns någon annan bagare, inte passar konsumenten kan han inte gå någon annanstans och köpa bullar utan får avstå eller baka själv, om han kan. Vi har i utskottet i flera mycket viktiga frågor nått en glädjande enighet, och jag vill kommentera ett par av dem. Den kanske allra viktigaste frågan är den som det har väckts flest motioner om, nämligen de nya typerna av krigsoch våldsleksaker som saluförs, inte minst den oroande utvecklingen av dataspel med extrema våldsinslag och rasistiska inslag. Vi är i utskottet helt överens om behovet av en sanering inom denna bransch. Men vi har liksom tidigare den uppfattningen att det är lättast att komma till rätta med de här problemen om det går att komma överens om en självsanering. Vi förutsätter att barnmiljörådet och branschorganisationerna träffar ett nytt avtal som även omfattar den nya sortens krigsleksaker. När det gäller dataspel är problemen svårare, eftersom de ofta saluförs av näringsidkare som inte är anslutna till någon branschorganisation. Men det hindrar inte att vi ändå tror att det är lättare att i första hand komma till rätta med problemen avtalsvägen. Visar det sig att det inte går bör frågan om lagstiftning tas upp på nytt. Då kommer vi inte att tveka längre. Utskottet utgår från att regeringen följer utvecklingen mycket noga och tar de initiativ som man bedömer vara erforderliga. Som så många gånger tidigare vill vi alltså poängtera att det är upp till näringslivet självt att visa att de menar allvar med allt sitt tal om självsanering. Jag förstår mycket väl att en del motionärer anser att vi redan nu borde ha gått längre. Men utskottet föredrar att ge inblandade parter denna chans. Jag vill också deklarera att för min egen del kommer jag inte att medverka till att de får en chans till. I flera andra frågor har vi helt skilda meningar. Tio reservationer och fyra särskilda yttranden har fogats till utskottsbetänkandet. I reservation 1 yrkar de borgerliga partierna på ett ökat anslag till allmänna reklamationsnämnden med 300 000 kr. utöver budgetförslaget. Pengarna skall tas från anslaget till konsumentverket. Eftersom reklamationshanteringen nu som beräknat börjar ta form ute i kommunerna, minskar också ärendetillströmningen till nämnden. Enligt majoritetens mening finns det alltså ingen anledning att ändra vår tidigare ståndpunkt. Men vi kan heller inte se att det finns 2 anledning att nu tillföra något nytt ämnesområde, utan det får komma när det till nämnden knutna rådet, som ju skall bistå nämnden i frågor om verksamhetens omfattning och inriktning, bedömer att så kan ske. Moderaterna vill sänka konsumentverkets anslag med ytterligare ca 4 miljoner. Reservation 3 talar dock inte om vad konsumentverket skall dra ned på, utan bara vad man skall göra mer av. Och det är inga små billiga grejer: ”Produktsäkerhet, jämförande information om varors pris och kvalitet, efterlevnad av marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen samt branschöverenskommelser.” Ewy Möller kanske vill vara vänlig att här direkt tala om vilken eller vilka uppgifter man kan spara 4 milj.kr. på. Jag ställde den frågan redan förra året men fick då inget svar. Jag kanske kan få det i år i stället. I reservation nr 4 kommer frågan om gränsdragningen mellan egenföretagare och konsument upp igen. Det är ju en gammal bekant. Liksom tidigare anser vi i utskottsmajoriteten att skyddet för småföretagare kan lösas i andra lagstiftningar än i den rent konsumenträttsliga, som ju skall reglera frågorna som rör den enskilda människan som konsument. Jag vill peka på det pågående arbetet med den allmänna köplagen, där en del av egenföretagarens problem gentemot de större borde kunna lösas. Reservation nr 5 gör mig ytterst förvånad. Det som gör mig förvånad är samma sak som Inga Lantz funderade över, nämligen att folkpartiet står som undertecknare tillsammans med moderaterna. Reservanterna är överens med oss i majoriteten om att framställningar av könsdiskriminerande natur och sådana som kan upplevas som kränkande inte skall få förekomma. Men sedan är vi inte överens längre. Det är riktigt att en viss sanering har skett och att det finns frivilliga överenskommelser inom reklambranschen. Men enligt min och många andras uppfattning görs det fortfarande alltför många övertramp. Jag hade hoppats att här i kammaren kunna visa en bild på ett sådant övertramp, för att illustrera vad jag menar, men tyvärr tillhandahåller detta förträffliga hus inte den utrustning som behövs. Bilden är ur en katalog som delats ut som direktreklam till hushållen. När jag såg annonsen trodde jag att det var reklam för tangatrosor. Men i stället visade det sig vara ens.k. lady shaver som man ville sälja. Den satt också instucken i midjebandet på den här lilla trosan. Modellen var reducerad till en bild av partiet mellan midjan och mitt på låren. I texten står: Kan även användas för att ta bort generande hårväxt i nacken och till ögonbrynen. Sedan stod priset och ingenting mer. Kan ni tänka er motsvarande annons för manliga rakapparater: Kan även användas för att ta bort generande hårväxt i ansiktet. Samma vara annonserades också ut i en av våra större damtidningar, i en normal snygg annons med informativ text. Varför denna skillnad? Jo, förmodligen beroende på att i tidningen följer man de överenskommelser som finns, medan katalogen tillverkas av en firma som struntar i sådant, precis på samma sätt som den verktygsfirma gjorde som för en tid sedan utmärkte sig med en bild av en nästan naken flicka dansande på ett borrstål. De berörs över huvud taget inte av deklarationer från Näringslivets delegation för marknadsrätt. De kan inte uteslutas från några branschorganisationer, för de är inte med där. Konsumentverket har i uppdrag att i slutet av 1988 komma med förslag om hur man skall komma till rätta med dessa avarter. Jag vet inte om de kommer = Prot. 1987/88:124 med ett förslag till en lag, men det är möjligt. Att då säga, Ulla Orring, att 20 maj 1988 detta projekt skall avbrytas nu för att man redan har tillräckligt material är enligt min uppfattning litet underligt. Dessutom vill ni, innan konsumentverket har lagt fram sina slutsatser, här i kammaren slå fast att något förbud inte skall komma i fråga. Det tycker jag också är ganska magstarkt. Därtill säger ni i reservationen att könsdiskriminering skall bekämpas via opinionsbildning. De 100 000 kr. det här handlar om skall bl.a. användas till ett seminarium där det material man har fått fram skall presenteras. Det är faktiskt en del av opinionsbildningen. Jag ser med stort intresse fram emot Ewy Möllers, men kanske framför allt mot Ulla Orrings vidare förklaringar till sin inställning i denna fråga. Jag vill påminna Inga Lantz, som berörde den norska lagstiftningen, om att socialdemokraterna och vpk redan förra året diskuterade den norska lagstiftningen här i kammaren. Vi är väl medvetna om den norska lagstiftningen, men vi är också väl medvetna om att man i Norge inte är helt nöjd med sin lagstiftning. Man säger att den är svår och att man inte kommer till rätta med den kränkande reklamen via den lagstiftningen. Jag är inte helt säker på att den norska modellen i det här fallet är en modell för Sverige. I reservation 6 vill folkpartiet ha ett tillkännagivande till regeringen angående barnsäkra förpackningar för maskindiskmedel i pulverform. Enligt utskottsmajoriteten är det med hänsyn till det arbete som pågår i konsumentverket för närvarande inte påkallat med något uttalande i frågan. Därmed inte sagt att utskottsmajoriteten inte anser att det är viktigt att se till att förpackningar med kemikalier handhas på sådant sätt att barn inte skadas. I reservation nr 7 gör folkpartiet ett något märkligt utspel i frågan om extrapriser. Motioner har väckts både om att förbjuda extrapriser och att bibehålla dessa utan inskränkningar. Eftersom frågan för närvarande är under övervägande i regeringskansliet har vi från utskottsmajoritetens sida, som sed är, valt att inte ta ställning i sakfrågan, något som både moderaterna och centern också påpekat i sina särskilda yttranden. Jag vill även nu avstå från några ytterligare kommentarer. Reservation nr 8 handlar om standardiserad varudeklaration, och folkpartiet vill även i denna fråga ha ett tillkännagivande. Eftersom inget nytt har tillkommit sedan vi senast diskuterade detta, och den uppfattning som vi då hade finns återgiven på s. 21 och 22 i utskottets betänkande, avstår jag från att uppta kammarens tid med denna fråga. I folkpartiet är man tydligen väldigt förtjust i tillkännagivanden, och i reservation 9 kräver man ytterligare ett, denna gång om varudeklaration på kosmetiska och hygieniska artiklar. Den frågan är mycket viktig. Det tycker vi alla i utskottet, och vi utgår från att även regeringen tycker så och därför skyndsamt vidtar de åtgärder som behövs för att frågan skall få en tillfredsställande lösning. Däremot tycker vi inte att det behövs något tillkännagivande. Slutligen, herr talman, något om reservation nr 10 från centern och folkpartiet om konsumentinformation avseende livsmedel. Reservanterna anser att konsumentverket skall ta över ansvaret för att en god information kommer till stånd i stället för att livsmedelsverket behåller det ansvaret. Man 23 Prot. 1987/88:124 kan förstås undra vad livsmedelsverket skall syssla med om det inte är med livsmedel. Som vi påpekat i betänkandet pågår arbete med denna fråga på olika håll, bl.a. på gemensam nordisk basis, och utskottsmajoriteten avstyrker alltså förslagen i denna del. Nu, herr talman, återstår för mig endast att yrka avslag på samtliga reservationer och motioner och bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 1987/88:31.

Herr talman! Inga-Britt Johansson tog upp frågan om våra reservationer och sade också något om att vi frågade efter konsumentministern. Hon tyckte att det var klokt av honom att inte vara närvarande i kammaren. Självfallet överlämnar även jag åt honom själv att avgöra en sådan sak. Det handlar för oss alltid om valfrihet. Däremot tror jag att det hade varit angeläget för honom att även ta del av en liberal konsumentpolitik, en inriktning på konsumentfrågor som är till gagn för konsumenterna. Jag vet att konsumentministern mycket ofta åker ut i landet och träffar konsumentvägledare. Därför tycker jag att det borde ha varit angeläget för honom att i dag få ta del av oppositionens synpunkter. Jag vill också säga till Inga-Britt Johansson om bagaren Jonssons bullar och det att man inte har något att välja mellan att jag vet hur det är att bo i en landsända där det ofta inte finns något att välja på. Men om det finns någonting att välja på skall man överlämna till konsumenten att fritt göra sitt val. Det är en av nyckelfrågorna i folkpartiets konsumentpolitik. Inga-Britt Johansson ansåg att det inte behövdes särskilda medel till allmänna reklamationsnämnden, eftersom det är en ny verksamhet. Allmänna reklamationsnämndens verksamhet är faktiskt inte ny, men det är en växande verksamhet. Det kommer många klagomål och det uppstår tvister mellan konsumenter i dessa frågor. Behovet finns väl dokumenterat. Dessutom tycker jag att det är synnerligen viktigt att allmänna reklamationsnämndens tentakler når ut till kommunerna. Jag förstår att könsdiskriminerande lagstiftning är en het fråga. Jag vet det, eftersom jag själv har sysslat med den frågan. Jag har också tagit del av den lagstiftning som finns i Norge och tvivlar på att den lagstiftningen har varit till någon nytta. Jag vet att konsumentverket nu har samlat in ett stort material. Vår reservation går ut på att konsumentverket nu skall avsluta sitt projekt och ta upp diskussionen med branschorganisationerna för att komma till ett avgörande. Konsumentverket har samlat in ungefär 1 000 annonser, och det finns cirka tio miljoner annonser om året i Sverige. Frågan om hur denna annonsering skall uppfattas är mycket känslig. Till sist vill jag framhålla vår åsikt att könsdiskriminerande reklam alltid skall bekämpas.

Herr talman! Först om våldsleksakerna. Jag noterar att utskottets taleskvinna hyser oro för våldsleksakerna, men samtidigt säger hon att det ankommer på näringslivet att visa sitt ansvar i frågan. Jag tror inte att man kan lita på näringlivet. Det styrs inte av ett socialt samvete eller ett socialt ansvar utan av ett vinstintresse. Detta är en mycket lukrativ verksamhet. Man tjänar grova pengar på krigsleksaker, våldsleksaker och dataspel. Därför tror jag inte på någon självsanering. Jag delar alltså inte den förtröstan som utskottet har i denna fråga. Det är alldeles för dåliga och alldeles för skadliga produkter som våra barn och ungdomar har tillgång till. Jag tycker inte att de skall få finnas, och därför vill jag ha en lagstiftning som förbjuder dessa skadliga produkter. Så till könsdiskrimineringen. Inga-Britt Johansson säger att det skall komma ett förslag i slutet av år 1988, men hon vet inte vad det förslaget går ut på. Hon säger att det kan komma både det ena och det andra och vill avvakta. Men det är ett faktum att könsdiskriminerande och kränkande reklam under senare tid har ökat — det har översikter i den här frågan visat. Jag tycker inte 25 att man behöver avvakta; man kan lagstifta i frågan redan nu. Jag tror att det behövs för jämnställdheten och för att komma till rätta med den könsdiskriminerande reklam, som Inga-Britt Johansson själv för övrigt anförde utmärkta exempel på. Det har här sagts att man i Norge har en lagstiftning men att den inte är bra. De norska kvinnor jag har diskuterat det här med har sagt att det känns bra att ha en lagstiftning i ryggen. Det är inte säkert att vi skall ha precis samma lagstiftning som man har i Norge. Vi har i vpk-motionen begärt att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett lagförslag mot könsdiskriminerande reklam. Det är inte säkert att vi skall apa efter just Norge i själva lagstiftningen. Men det faktum att man där har en lagstiftning har haft sin betydelse. Jag tror att man tar till argumentet att Norges lagstiftning inte är bra därför att man inte vill ha någon lagstiftning och därför att man i riksdagen i dag inte vågar föreslå någon lagstiftning. Jag tycker att det är ett dåligt skäl att skjuta sönder Norges lagstiftning.
Herr talman! De båda centermotioner som behandlas i betänkande 31 gäller dels ett ökat skydd för egenföretagarna, dels bättre information m.m. när det gäller livsmedel. Det är typiskt för socialdemokraterna att man avstyrkt båda dessa framställningar. När det gäller skyddet för egenförtagarna i avtalsförhållanden vill jag säga att det är uppenbart att det råder missförhållanden och tolkningssvårigheter. Jag kan anföra ett kort citat ur en skrivelse från Köpmannaförbundet som utskottet fick med anledning av motionen L707. Man säger där att förbundet ilikhet med motionärerna anser att den typiske småföretagaren vanligen inte har bättre möjligheter än den typiske icke-företagaren, dvs. konsumenten, att värja sig mot försåtliga budskap i marknadsföringen eller förvissa sig om användbarheten av varor som man erbjuds att köpa. Förbundet nämner som ett exempel från senare år en brandsläckare som inte ansågs kunna utföra sina uppgifter på godtagbart sätt: Säljaren förbjöds att marknadsföra brandsläckaren till konsumenter men kunde, som det heter, ostört fortsätta att sälja den till företagare som ville ha brandsläckare på sin arbetsplats. — Det är ett exempel; det finns otaliga. Jag tycker det är synd att socialdemokraterna motsätter sig vårt egentligen mycket försiktiga yrkande att man vid de översyner av lagstiftningen på det här området som förr eller senare kommer att göras skall uppmärksamma de här förhållandena och se om man kan lösa problemen och åstadkomma en förstärkning av egenföretagarnas ställning i det avseendet. Inom centern har vi länge arbetet för bättre livsmedelskvalitet och bättre information om livsmedel — vi vill att konsumenterna skall få veta varifrån livsmedlen kommer, under vilka förhållanden de har producerats, osv. — och begärt ett förbud mot import av livsmedel från länder som tillämpar odlingsoch uppfödningsmetoder som är otillåtna i vårt land. Som konsumenter har vi rätt att veta var en vara är tillverkad, vad den är lämpad för, vilken hållbarhet den har, osv. De kraven borde självfallet ställas också när det gäller livsmedel. Vår motion och vårt yrkande i lagutskottet är ett led i strävandena att Prot. 1987/88:124 åstadkomma bättre livsmedelskvalitet och bättre information till konsumen 20 maj 1988 terna om livsmedlens lämplighet, vilket land de kommer från, osv. Jag” beklagar att socialdemokraterna motsatt sig även det kravet. Men, som jag inledningsvis sade: Det är typiskt att socialdemokraterna motsatt sig både att stärka egenföretagarnas ställning och att bidra till en ökad livsmedelskvalitet.

Herr talman! Jag skall börja bakifrån, med att svara Martin Olsson. Det är inte så att socialdemokraterna motsätter sig bättre information om livsmedel. På s. 24i betänkande 31 finns uppräknade en mängd åtgärder som vidtas. Vad vi inte är överens om är vem som skall stå för den här informationen — om det är konsumentverket eller livsmedelsverket. Vi menar att det är livsmedelsverket som har uppdraget. När det gäller egenföretagarna vill jag föreslå att vi återkommer till den debatten när propositionen om den nya allmänna köplagen kommer. Då skall vi se om vi inte då med gemensamma krafter kan lösa egenföretagarnas problem. Konsumentministerns frånvaro i kammaren kommenterade Ulla Orring med att han borde vara här för att svara på frågor som rörde affärsöppettider och prisstopp. Det var om det jag sade att det inte finns någon anledning för konsumentministern att komma hit och höra efter om folkpartiet under den här debatten eventuellt vill ta upp andra frågor än dem som behandlas i betänkandet. När det gäller den könsdiskriminerande reklamen säger Ulla Orring att konsumentverket skall avsluta projektet. Ja visst. Det skall man göra under det kommande halvåret, och det är för att avsluta projektet som man behöver ytterligare 100 000 kr. Vi får sedan — och mitt svar gäller då också Inga Lantz —- se vad konsumentverket har dragit för slutsatser — om man ser några möjligheter att komma till rätta med den könsdiskriminerande reklamen på andra vägar eller om man anser att vi behöver tillgripa lagstiftning. Det handlar alltså om ett halvt års tid tills konsumentverket redovisar det arbete som det har fått i uppdrag att göra just med den utgångspunkten att vi ifrågasatte om det behövs en lagstiftning eller inte. Ewy Möller hävdade att konsumenten själv styr bullköpet. Ja visst — under förutsättningen att konsumenten lever på en ort där det går att styra. På orter där det inte finns några alternativ, Ewy Möller, styr inte konsumenten någonting. Konsumenten får där hålla till godo med vad näringsidkaren på orten erbjuder eller avstå. Oftast finns det inte möjligheter att avstå utan man måste hålla till godo med vad som erbjuds. Bl. a. därför — för att stärka svaga konsumenters ställning — behöver vi ha en stark konsumentlagstiftning. Ewy Möller ville spara på tekniska provningar och forskning. Jag skulle vilja fråga Ewy Möller om hon vet hur mycket pengar konsumentverket har att avsätta för konsumentforskning. Om Ewy Möller inte vet det skall jag berätta det i nästa replik, men först skall Ewy Möller få tala om för mig hur mycket av de 4 miljonerna hon tror att man kan spara.

Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över Inga-Britt Johanssons reträtt när det gäller egenföretagarna — nu säger hon att man hoppas kunna ta upp de frågorna vid översynen av köplagen. Det låter positivt jämfört med skrivningen i utskottsbetänkandet, som innebär ett blankt avslag. Jag hoppas att reträtten blir allt större, så att Inga-Britt Johansson och socialdemokraterna efter hand erkänner att gränsdragningen är ett problem och att egenföretagarna är värda ett bättre skydd när de är underlägsen part i ett avtalsförhållande. När det gäller frågan om kontroll av och information om livsmedel säger vi i reservationen inte att konsumentverket skall ta över det hela från livsmedelsverket utan att konsumentverket i samråd med livsmedelsverket omedelbart skall påbörja ett konsumentinformerande arbete på livsmedelsområdet med inriktning på bl.a. ursprungsmärkning och innehållsdeklarationer. Att det har varit kärvt att få fram någonting på det här området omvittnas av de många framstötar som vi från centerns sida gjort när det gäller bl.a. innehållsdeklarationer på livsmedel. Det är väl nu fem år sedan jag för första gången tog upp frågan om innehållsdeklaration på livsmedel. Jag ville nämligen att det när det gällde importerade livsmedel skulle framgå bl.a. från vilket land de var importerade, men det förslaget avslogs, och det har avslagits år efter år, liksom kraven på förbud mot import av livsmedel från länder som tillämpar i vårt land otillåtna metoder för framställning av livsmedel. I det här fallet ser jag motståndet från socialdemokraternas sida mot att ålägga konsumentverket en informationsskyldighet när det gäller livsmedel som ett led i det motstånd som har funnits mot att stärka livsmedelskonsumenternas ställning på marknaden genom att ge dem bättre information.
Herr talman! Inga-Britt Johansson återkommer till frågan om könsdiskriminerande reklam. Jag vill än en gång slå fast att vi finner sådan reklam upprörande. Vi anser också att konsumentverket skall avsluta sitt uppdrag, eftersom man nu har haft några år på sig att samla in detta material. Konsumentverket har tidigare tilldelats 400 000 kr. särskilt för denna uppgift, förutom 300 000 kr. för annan reklambevakning. Nu får man ytterligare 100 000 kr. Det är dags att avsluta projektet och komma fram med förslag. I det sammanhanget har vi gett uttryck för vår mening att det för närvarande inte behövs någon lagstiftning när det gäller könsdiskriminerande reklam. Så till frågan om konsumentministerns närvaro eller ej.

Jag antog att konsumentministern var angelägen om att ta del av de olika partiernas syn på frågor av denna typ och naturligtvis på de direkta frågor som jag ställde. Enligt min mening är detta ett utmärkt tillfälle att ställa dessa frågor, då vi ju behandlar frågor som rör konsumenten och konsumtionspolitiken.
Herr talman! Först till reservation 10 som handlar om konsumentinforma 20 maj 1988 tion avseende livsmedel. Det är självklart att alla vill ha en bättre varudeklaration på livsmedel. Det visar inte minst de senaste dagarnas uppgifter om vad som förekommer i köttprodukter. Frågan är vilken myndighet som skall tillhandhålla denna varudeklaration. För mig förefaller det konstigt att man skall föra in konsumentverket i detta sammanhang. Självfallet är det livsmedelsverket som skall ha till uppgift att åstadkomma en mycket bättre varudeklaration än den som finns för närvarande. Man vill att konsumentverkets projekt om könsdiskriminerande reklam skall vara avslutat under 1988. Men med vetskap om hur sakta man arbetar med sådana här projekt och hur lång tid det tar för regeringen att fatta beslut och sända ärendet på remiss kan man räkna med att minst ytterligare två år kommer att förflyta. Det är min prognos, som grundar sig på att jag under 15 år har följt riksdagsarbetet. Det är lätt hänt att det kan dra ut på tiden. Enligt min mening skulle man redan i dag kunna fatta ett beslut om att begära förslag om en lagstiftning, eftersom vi vet att könsdiskriminerande och kränkande reklam har ökat i omfattning under senare tid. Därför föreslår vi en lagstiftning. Jag är helt övertygad om att det kommer att visa sig att man behöver en lagstiftning som stöd för att komma till rätta med problemet. Liksom Inga-Britt Johansson anser jag att folkpartiets förklaring till att man intar en mer urvattnad ståndpunkt i den berörda reservationen när det gäller könsdiskriminerande reklam är mycket krystad. Jag är fortfarande förvånad över att folkpartiet kan förena sig med moderaterna i en sådan här reservation. Vi har en omfattande lagstiftning i det här landet. Då undrar jag rent allmänt varför man är så rädd för att ta till lagstiftningsinstrumentet när det gäller att förbjuda saker som är uppenbart dåliga. Som exempel kan nämnas det som vi i förrgår diskuterade, videovåldet. Varför är man så rädd för en förhandsgranskning av videofilmer? Som ytterligare exempel kan nämnas frågan om krigsoch våldsleksaker och könsdiskriminerande reklam. Varför är man så otroligt försiktig att tillgripa lagstiftningsmetoder, när man gör det i så många andra sammanhang?